Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Det har ju från regeringens sida sagts att man skall göra allt för att få ned arbetslösheten. Före 1994 års val lovade man att om man bara fick komma till makten, skulle arbetslösheten föras ned under 5 %. Den är nu mellan 7 % och 8 %. Ser man till den totala arbetslösheten är den bortåt 13 %. Det har också sagts att detta problem skulle åtgärdas via en sysselsättningsproposition som skulle ha lagts fram i förrgår. Den uteblev. Arbetsmarknadsministern lär vara på semester. Vi moderater tycker att man inte bara kan lämna detta åt sidan. Det måste komma förslag om åtgärder för fler jobb som vi kan besluta om så snabbt som möjligt. Vi håller på med en partimotion som kommer att väckas före riksmötets slut. Min fråga till statsministern är nu: Är statsministern beredd att medverka till att det kan bli beslut här i kammaren genom ett avbrott i sommaruppehållet redan i juli månad? Kommer regeringen i så fall själv att bidra med förslag som kan behandlas parallellt med dem som kommer från oppositionen?
Fru talman! Arbetslösheten i Sverige exploderade under några år i början av 90-talet. Vi delar detta problem med de flesta av medlemsstaterna i den europeiska unionen och med många OECD-länder. Det finns en tendens att arbetslösheten biter sig fast när den väl har accepterats som ett faktum. Nu har vi från regeringens sida satt upp målet att arbetslösheten skall pressas tillbaka. Vi har, tycker vi i dag, lagt ribban högt; 4 %. I början av 90-talet hade det varit en alltför måttlig ambition. Där ser man hur snabbt det går. Regeringen kommer, innan riksdagen skiljs åt, att presentera sitt förslag för hur arbetslösheten skall pressas tillbaka. Det meddelade jag också häromdagen i klartext. Vi har också tagit initiativ till att bjuda in ett annat av riksdagens partier till samtal omkring hur detta skall utformas praktiskt. Om riksdagen väljer att sammanträda i sommar, så är det riksdagens beslut, inte regeringens. Det är en fråga som riksdagen äger. Den skall jag inte ha uppfattningar om.
Fru talman! Nej, statsministern, det är tvärtom så att regeringen har möjlighet att inkalla riksdagen också under uppehåll för att fatta viktiga beslut. Vi anser att detta med arbetslösheten, att få till stånd en utveckling inom företagsamheten som ger fler jobb, är så viktigt att beslut skall fattas så snart som möjligt. Jag tolkar statsministerns besked så att det inte blir någon proposition. Däremot är man beredd att redovisa någonting. Det är beklagligt, för om man bara redovisar i största allmänhet, och inte lägger fram en proposition, är det faktiskt inte något som riksdagen förmår att behandla tillsammans med de förslag som kommer från oppositionen. Låt mig så ta upp frågan om arbetsrätten. Det har sagts att orsaken till att sysselsättningspropositionen uteblev var att Arbetsrättskommissionens arbete bröt samman. Nu har man t.o.m. tillsatt en medlingskommission för att medla mellan parter som skall utforma en lagstiftningsprodukt. Men arbetsrätt är lagstiftning, det är något för oss politiker att bestämma! Jag har sett att det har sagts att parterna skall vara färdigmedlade - en omöjlig uppgift som jag ser det - till den 23 augusti. Det betyder i så fall att ett förslag om uppmjukning av arbetsrätten, om att återställa återställarna eller om andra åtgärder som kan ge fler jobb inte kan åstadkommas med beslut i sommar, eftersom ni inte förmår komma till beslut om hur ni vill utforma ett politiskt förslag.
Fru talman! Jag tror att vi skall passa oss väldigt noga för att gå in i den idealsituation som Lars Tobisson måla upp, nämligen att riksdagen skall ta över relationer som skall gälla på arbetsmarknaden. Det kommer att resultera i att vi ständigt i denna kammare kommer att resa krav på att besluta om sådant som parterna rimligen själva skall kunna klara ut. Det skapar inte arbetsro. Det skapar inte stabilitet. Det skapar ingen god grogrund för framtida tillväxt och investeringar. Vi har gett parterna en chans att under sommaren möta varandra och träffa ett avtal. Det är ingenting som på något sätt strider mot den tradition som låg till grund för den period då Sverige hade som starkast ekonomisk tillväxt. Det är rätt att det skall bli en lag så småningom. Men lagen skall vara grundad på att parterna sinsemellan har kommit överens om hur man ser på regelverket. Då blir lagstiftningen stabil, och kan ligga till grund för den typ av utveckling som vi nu vill se framför oss. Sedan, fru talman, vill jag också säga att Lars Tobisson nu reser kravet att regeringen skall inkalla parlamentet i sommar. Vi följer noga vår utstakade väg. Vi kommer, som vi har sagt, att redovisa för riksdagen hur vi ser på det här. Jag trodde att det var Lars Tobisson som häromdagen gjorde ett nummer av att det var Moderaterna som tänkte inkalla parlamentet i sommar. Jag tycker att Lars Tobisson skall se till att det blir gjort. Det kan vara ett värdefullt sätt att redovisa hur de olika metoderna för att pressa tillbaka arbetslösheten ser ut. Vi får väl se vad Lars Tobisson kan skrapa ihop för typ av majoritet bakom sina förslag - förslag som redan har prövats i praktisk politik i Sverige och utomlands och som resulterat i massarbetslöshet.
Fru talman! Jag och mitt parti kommer att se till att det blir ett sammanträde i sommar då vi får en ordentlig debatt om arbetslösheten och om åtgärder mot denna. Är det så att inte regeringen vill medverka till detta, utan tvärtom försöker bromsa utvecklingen, så går det ut över de arbetslösa i Sverige, inte över oss moderater. När statsministern säger att det är parternas sak att fatta beslut om frågor som rör arbetsmarknaden så håller jag med. Jag och mitt parti har länge drivit att löner och anställningsvillkor skall förhandlas fram mellan parterna. Men regelsystemet som bestämmer under vilka omständigheter detta sker är en fråga för politiker att avgöra. Jag får än en gång fråga statsministern: Statsministern är alltså inte beredd att, förrän det har träffats någon form av uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter, lägga fram lagförslag om arbetsrätten så att vi kan få fler jobb i Sverige?

Tror någon i denna kammare att det skulle skapa en situation som var fördelaktig för tillväxt och utveckling? Då skulle vi återigen hamna i det läge som Sverige har befunnit sig i alldeles för länge, nämligen att det är här i kammaren man ständigt reser krav på att saker och ting skall återställas - än från den ena sidan, än från den andra. Det är ju det vi skall bort ifrån, och jag är övertygad om att parterna är beredda att ta sitt ansvar. Ytterst vilar naturligtvis lagstiftningsansvaret på denna församling, men det finns en svensk modell för hur detta skall skötas. Det är att lagstiftningen skall förankras bland dem som direkt berörs av den; arbetsgivare och löntagare ute på våra arbetsplatser.
Fru talman! Min fråga riktar sig också till statsministern och rör bristen på jobb. Socialdemokraterna och regeringen har lovat att arbetslösheten skulle halveras till sekelskiftet. För att detta skall kunna ske krävs det 3 000 nya jobb varje vecka ända fram till sekelskiftet. I själva verket sker precis motsatsen. Under det senaste året har det blivit Senast i dag kom det uppgifter om att hushållen blir alltmer pessimistiska och tror att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka. Regeringens politik leder fel, och något behöver ändras. Min fråga är, med anledning av det statsministern nyss sade, följande: Är det en riktig tolkning av regeringens politik att några förslag från regeringens sida icke kommer att föreläggas riksdagen förrän till hösten? Detta är en uppseendeväckande passivitet.
Fru talman! Så skall det inte tolkas, och så har jag heller inte sagt. Det är fru Wibble som gärna ser att det skulle tolkas på så sätt. Det finns ett inslag i fru Wibbles frågeställning som rymmer litet av skadeglädje: Nu kommer regeringen att misslyckas med arbetslöshetsbekämpningen. Jag kan trösta andra i kammaren med att jag inte tror att den skadeglädjen kommer att få upplevas fullt ut. Vi skall pressa tillbaka arbetslösheten, men vi råder inte över internationell konjunktur. När jag träffar Helmut Kohl, Juppé eller andra europeiska premiärministrar inser jag att de sysslar med exakt samma debatt som vi gör i denna kammare. De möter också en opposition som hävdar att det är den nationella regeringens fel att det ser ut som det gör. Jag tror att vi får vara litet mer vidsynta än så. Vi har just nu en internationell konjunkturnedgång. Den drabbar Sverige hårt. Efter en konjunkturnedgång kommer en uppgång. När de jobben kommer är jag säker på att ni kommer att stå här i kammaren, fru Wibble, och säga att det inte är regeringens förtjänst - det är konjunkturuppgångens. Men när konjunkturnedgången nu kommer är det regeringens fel, och det beror inte på konjunkturen. Jag tror att vi skall passa oss för att göra för mycket partipolitik av detta. Läget är allvarligt. Regeringen tänker lägga fram förslag. Vi redovisar dem, som jag sade häromdagen, för riksdagen före sommaruppehållet. Vi kommer inte att på något sätt släppa målet att halvera arbetslösheten till år 2000.
Fru talman! Det var en lång beskrivning över den dåliga utlandskonjunkturen. Det leder mig att tro att regeringens enda förslag och enda förhoppning är att konjunkturen skall gå bättre utomlands. Jag tycker att det är en uppseendeväckande passivitet från regeringens sida. Jag kan inte förstå hur regeringen skall kunna medverka till att behandla förslag före eller under sommaren om man inte lägger fram förslag i en proposition. Det leder mig till min följdfråga. Vi har från Folkpartiets sida föreslagit omedelbara förändringar i den aktuella politiken för att få flera jobb nu: dels lagstiftning i fråga om förändrad arbetsrätt till småföretagens fromma, dels kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter så att flera människor skall kunna anställas. Är det något av dessa områden som regeringen skulle kunna tänka sig att biträda, så att riksdagen kan fatta beslut som inte bara bygger på utlandsförhoppningar, utan tvärtom bidrar till att skapa flera jobb för i dag arbetslösa?
Fru talman! Så var det då återigen den gamla Slösa som talade: kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter i ett läge då vi just har fått näsan ovanför vattenytan, fått ned räntor och återfått förtroendet för den svenska valutan. Direkt går kravmaskinen i gång. Direkt skall problemen lösas genom att vi skall fördärva budgetsaldot igen. Anne Wibble som mer än någon annan i denna kammare bär ett personligt ansvar för den situation vi just nu håller på att ta oss ur borde, tycker jag, vara försiktig när hon skriver ut medicinen att återigen försvaga statsfinanserna. Vi vet att statsfinanserna nu är under kontroll. Det greppet släpper vi inte. Ju längre vi orkar hålla det greppet, desto större blir vår frihet att bekämpa arbetslösheten med offensiva insatser. Regeringen tänker hålla ut. Vi tänker lägga fram en politik som inte bara fungerar för ett möte i sommar. Vi tänker lägga fram en politik som fungerar för resten av mandatperioden och för åren fram till år 2000. Det är det perspektivet vi skall ha. Att reducera det till något slags möte som skulle innebära att man ställer ut frikostiga löften om den ena nya förmånen efter den andra, som drabbar statsfinanserna, vore att falla tillbaka i ett budgetbeteende som en gång i tiden bar Anne Wibbles signum.

Fru talman! Här har vi det andra 20 miljarderspaketet som skall levereras, visserligen med förtecknen att man ändå förstår att det är arbetsmarknadens parter som skall hantera arbetsrätten i första hand. Jag gjorde väl klart och tydligt alldeles nyss att vi inte tänker intervenera i den process som arbetsmarknadens parter nu konstruktivt sitter i. De har fått tid fram till den 23 augusti. Löser man frågorna är oerhört mycket vunnet för svensk arbetsmarknad. Det är naturligtvis någonting som alla är beroende av. Vi kommer att lägga fram förslag, och vi kommer att lägga fram dem innan vårriksdagen skiljs åt. Vi kommer att göra det i samverkan med åtminstone ett av de partier som finns i riksdagen. Exakt hur förslagen ser ut kommer att redovisas för riksdagen innan ni skiljs åt. Förslagen kommer att vara av sådant slag att de faktiskt kräver riksdagens ställningstagande.

Fru talman! Man får bestämma sig från riksdagens sida. Antingen vill man ha förslag och behandla dem eller så vill man det inte. 28 maj, 8 juni eller 10 juni gör för riksdagens del ingen större skillnad i det avseendet. Det hade ändå inte varit möjligt att fatta beslut om de sakerna under våren. Exakt vad propositionen kommer att innehålla vill jag inte gå in på här i dag. Jag bjöd i går in ytterligare ett parti att vara med och utforma programmet. Det gör att vi faktiskt gemensamt får diskutera den saken. Arbetsrättsfrågorna sköts i förhandlingar just nu, och andra frågor som har koppling till arbetslöshetsdiskussionen kommer att vara möjliga att ta upp. En del av de frågeställningar som Hans Andersson reste kan säkert vara föremål för proposition i slutet av vårsessionen.
Fru talman! I februari i år hade jag en debatt med statsrådet Schori om den finansiella krisen i det multilaterala samarbetet här i kammaren. Då var läget mycket allvarligt. Vi fick löfte om att vi skulle få en återrapportering till riksdagen. Nu synes vårt arbetsschema för resten av våren inte medge detta, så jag undrar om statsrådet vill ge oss en kortfattad rapport här och nu.
Fru talman! Krisen för FN-systemet kvarstår, framför allt beroende på att den amerikanska kongressen kraftigt vill skära ned USA:s anslag till FN. Sedan februari har emellertid en del positiva saker inträffat, men krisen kvarstår ändå. Till de positiva sakerna hör att Clintonadministrationen, dvs. presidenten själv men inte kongressen, vill förbättra USA:s anseende vad gäller inbetalningar till FN. Man har också redovisat en plan för en ganska kraftig återbetalning av skulderna. Frågan är nu när man kommer att sätta i gång med detta. Redan i höst kommer kanske FN inte ens att kunna betala ut löner. Vi känner igen situationen. Detta är dock ett steg i rätt riktning. En annan positiv sak är det som IDA, en organisation som håller i s.k. mjuka lån, dvs. lån på goda villkor till tredje världen, kom fram till vid sin senaste påfyllnadsdiskussion. Tyvärr hinner jag inte gå närmare in på det eftersom taletiden nu är slut.
Fru talman! Det framgår av det lilla som vi här fick oss till dels att det händer en del positiva saker, även om det fortfarande är väldigt kritiskt. Men jag undrar: Vilken är Sveriges roll i det här? Jag utgår från att vi kommer att fullfölja våra åtaganden gentemot FN-organisationen.
Fru talman! Det jag var på väg att nämna förut var alltså en påfyllnad av IDA 11, som rör sig om 150 miljarder svenska kronor i lånemöjligheter. Just här spelade Sverige en aktiv roll, bl.a. genom att bidra till upprättandet av en regel som säger att de länder som inte betalar sina skulder och inte sköter sina inbetalningar inte heller får vara med i den upphandling som sker i anslutning till långivningen. Här drabbas alltså USA, som inte får vara med och upphandla. Den sanktionen är nu genomförd med svensk hjälp. Jag tror att den är bra och kan leda till att USA och andra betalar in i tid. Slutligen vill jag säga att Sverige på EU:s biståndsministermöte i tisdags drev igenom att EU skall utarbeta en reformpolitik för FN. EU behövs också i den rollen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Maj När socialtjänsten måste gå in och omhänderta ett barn är det en väldigt grannlaga uppgift. Det kan tyckas att det då borde vara naturligt att man ser sig om bland dem som står barnet nära när man söker personer som kan ta över vårdnaden av barnet. Men på sista tiden har det förekommit ett antal fall där fareller morföräldrar har velat gå in och bli vårdnadshavare för sina barnbarn men förvägrats detta av socialtjänsten, ofta med mycket kryptiska motiveringar. Jag vet att statsrådet inte kan gå in på enskilda fall, men min fråga är av principiell karaktär: Anser statsrådet att far och morföräldrar är lämpliga vårdnadshavare när barnets egna föräldrar antingen har avlidit eller av andra skäl inte kan ta hand om sina barn?
Fru talman! Det är en mycket intressant fråga som ställs. Tyvärr tillhör den inte mitt område. Det är socialministern som har att hantera frågor som gäller
Fru talman! Jag har en fråga till Anders Sundström. Skogsindustrin är ju den kanske viktigaste exportnäringen i landet - vår oljeindustri, skulle man kunna säga. Den drog förra året in 70 miljarder kronor netto till Sverige. Det finns nu en utredning, en PM från Vad tänker Anders Sundström göra för att skogsindustrin skall få igenom sin önskan: en kraftfull satsning på skogsforskning, förmodligen lämpligast i form av en självständig skogshögskola?
Fru talman! Regeringen förbereder en forskningspolitisk proposition som kommer när riksdagen samlas i höst. Där kommer också frågan upp hur mycket som skall användas till forskning för specifika branscher. Jag vill därför bara hänvisa till att det nu pågår en beredning i regeringen om fördelningen av de forskningspolitiska anslagen.
Fru talman! Jag har en fråga till biträdande utrikesminister Pierre Schori. Jag deltog som observatör för OSSE:s räkning vid valet i Albanien. Ett omfattande valfusk, politiskt kontrollerad TV och polisvåld präglade valet. Så sent som i dag nåddes jag av beskedet att en student har dödats av polis i Tirana. Min fråga är: Vad anser regeringen om valet i Albanien?
Fru talman! Jag vill å regeringens vägnar tacka Den bild han ger här bekräftas tyvärr också av andra valobservatörer. Det har i Albaniens andra demokratiska och fria val förekommit ett omfattande valfusk. Det har varit systematiskt och välregisserat. Det har sträckt sig från valförrättare till de poliser som var med och övervakade, och det har varit till fördel för det sittande regeringspartiet. Det här är oacceptabelt. Vi kommer nu att på olika sätt reagera mot detta, inom EU och på andra sätt. Detta är naturligtvis ett mycket allvarligt streck i räkningen för Albaniens nya väg mot demokrati.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Maj Inger Klingvall. Det gäller tandvårdsförsäkringen. Det förslag till ny tandvårdsförsäkring som lades fram i riksdagen för en tid sedan föll ju, eller drogs tillbaka, av olika anledningar. Nu har det kommit till min kännedom att man trots detta tillämpar den typ av samordnad taxa som var en del av detta förslag, dvs. en samordning av taxan för tandtekniska åtgärder med taxan för andra tandvårdsåtgärder. Det här är alltså något som det inte finns täckning för i nuvarande bestämmelser. Jag skulle vilja höra med statsrådet om det här är något påbud som har utgått från regeringen eller om det har tillkommit i annan ordning. Det har som sagt inte fattats något beslut i den här riktningen.
Fru talman! Det här är ytterligare en fråga som inte berör mitt beredningsområde. Jag kan bara svara att detta icke är något påbud.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Maj-Inger Klingvall med hopp om att det skall vara rätt område. Om det inte är det så kanske det är statsministerns område. I går presenterade Landstingsförbundet på nytt en prognos. Landstingsförbundet ser med stor oro på framtiden. Man tror nu att landstingen kommer att tvingas spara ytterligare 9 miljarder. Köerna kommer att öka, och äldrevården kommer med sannolikhet att bli mycket sämre. Min fråga till ansvarigt statsråd är då: Hur tänker regeringen göra för att se till att de människor som har de absolut största behoven skall få dem uppfyllda även i framtiden?
Fru talman! Jag skall översända arbetsfördelningen inom regeringen till kammaren så att den blir känd. Det är socialminister Margot Wallström som svarar för frågor kring sjukvården. Men frågan har allmänpolitisk betydelse och allmänpolitiskt intresse, så jag kan göra några kommentarer för regeringens del. Landstingsförbundet och Kommunförbundet redovisar regelbundet prognoser. Dessa har inslag av intresseorganisationers bevakning. Det har ofta inträffat att det som beskrivs i dessa prognoser sedan inte har mött verkligheten. Jag vill säga detta först, så att vi inte bygger en debatt på att det är så här det kommer att se ut. Låt oss ändå säga att det som de påstår skulle vara rätt. Då har vi naturligtvis ett bekymmer. Det är inte ett bekymmer i den meningen att vi vill effektivera och rationalisera den gemensamma sektorn. Det är en verksamhet som vi sitter med och kommer att fortsätta med, och alla i den här kammaren är nog överens om att det är nödvändigt. Problemet är att det kanske går för fort. Problemet är vidare, fru talman, att det här kanske sker i ett konjunkturläge som är utomordentligt olämpligt. Vi tittar därför på frågan inte minst i det perspektivet.
Fru talman! Jag vill ställa en följdfråga till statsministern. Många människor här i Sverige vet att det redan nu är långa köer. Det finns enormt stora vårdbehov inom många områden. Vi vet att antalet äldre äldre ökar. Socialstyrelsen har uppskattat att det kommer att krävas ett resurstillskott på 23 % för att man skall kunna behålla den standard som fanns 1993. Med anledning av detta måste jag fråga statsminister Göran Persson om regeringen inte avser att omprioritera inom något samhällsområde med tanke på de människor som har de allra största vårdbehoven. Vård och omsorg är de facto en avgörande faktor för människors fortsatta liv. Finns det inga planer på att prioritera om i regeringens budget?
Fru talman! Det är i huvudsak inte statliga pengar vi rör oss med. Detta är faktiskt en resurs som taxeras ut via landstingsskatt. Statsbidragen till landstingen är ju försumbara i dag. Menar fru Pålsson att regeringen skall driva ett arbete med att skära ner någon annanstans i de offentliga utgifterna och ta fram 9 miljarder kronor och ge som statsbidrag till landstingen? Det tror jag blir svårt. Däremot kan naturligtvis den tidpunkt då landstingets ekonomi skall vara i balans diskuteras mot bakgrund av konjunkturläget. Sedan vill säkert varken fru Pålsson eller jag att landstingsskatten skall höjas. Det är en annan restriktion. Dessutom brukar det inte vara helt enkelt att få tag i kandidater när man skall omfördela resurser av det här slaget inom budgeten. Jag är medveten om att detta är en grupp som är särskilt utsatt. Om det kommer bra förslag och en bra diskussion tänker regeringen lyssna. Fru Pålsson och andra är välkomna att hjälpa till.
Fru talman! Jag har en fråga till herr statsminister. I går debatterades här i kammaren statliga garantier till ett eventuellt OS i Stockholm. Projektet beskrevs bl.a. nästan lyriskt som en räddningsplanka för arbetsmarknaden i hela Sverige. Jag undrar om statsministern har andra visioner om arbetsmarknaden i Sverige?
Fru talman! Det är inte utan att det finns andra visioner än olympiska spel. Jag tror att man skall vara väldigt försiktig när man beskriver effekterna av den här typen av internationella arrangemang. Jag tror att de har en positiv effekt. Jag tror att de bidrar till utveckling och optimism, men man skall heller inte blunda för att det finns en hel del runt omkring sådan här verksamhet som också drar åt andra hållet. Vid en sammantagen bedömning har regeringen sagt att detta är någonting som vi tror på och vill medverka till. Arbetslösheten i Sverige kommer att pressas tillbaka, framför allt genom en tillväxt i den privata sektorn. Där kommer det att bli många nya jobb, troligen inom tjänstesektorn. OS, som vi nu talar om, faller kanske inom den ramen. Men OS kommer inte att lösa våra arbetslöshetsproblem. Kanske hjälper OS oss litet på vägen, så att det går åt rätt håll. Framför allt ger OS många andra positiva effekter för Sverige som gör att det går att motivera en statlig garanti.
Fru talman! Jag vet mycket väl att det som jag kommer att ta upp ligger under socialministerns ansvarsområde. Jag har ställt en interpellation till henne om patientens rätt i vården. Hon anser sig inte ha tid att svara på den under det här riksmötet. Därför går min fråga till statsministern. Jag är, precis som Chatrine Pålsson, mycket oroad över vården och de sjuka människornas situation. Vi får dagligen höra att akutplatser och hela sjukhus läggs ner. Vårdköerna växer. Människor får inte vård i tid. Om man har starr får man bara operera ett öga även om båda ögonen är sjuka osv. Jag har ställt interpellationer tidigare, och jag har kommit med en rad förslag. Men jag tycker inte att jag har fått något vidare svar. Socialministern säger i Dagens Politik att smärtgränsen är nådd. Hon förordar skattehöjningar. Statsministern har ju sagt att det inte skall bli några kommunala skattehöjningar. Villkoret är att man inte säger upp någon personal.
Fru talman! Detta är, som fru Lindblad säger, socialministerns fråga. Men eftersom frågan ges en vinkling mot statsfinanser och ekonomi kan jag svara på den. Först och främst vore det bra att få veta fru Lindblads egen position. Är hon för eller emot att landstingen tillförs ytterligare resurser via skattehöjningar? Det är där kritiken mot socialministern grundas, så att säga. Jag undrar om fru Lindblad - om hon är emot skattehöjningar i landstingen och ändå pläderar för större resurser - ser ett ökat statsbidrag framför sig. Eller hur ser lösningen ut? Jag har problematiserat att det i kommuner och landsting pågår en utveckling av verksamheten. Man strukturerar om, effektiviserar och får ut alltmer vård och omsorg för de pengar som man sätter in. Detta har naturligtvis sin begränsning. Dessutom är det utomordentligt besvärligt i det här konjunkturläget. Men om problemen i vården skall lösas genom ett ytterligare resurstillskott vore det intressant att höra om någonting annat än höjda landstingsskatter står att finna.
Fru talman! Nu var det faktiskt så, herr statsminister, att det var jag som ställde frågan. Jag vill att regeringen för en gångs skull skall komma med ett besked. Vad tänker regeringen göra? Jag har kommit med en rad förslag. Jag kan komma med några nu också. Vi förordar från moderat håll att vården i stället skall finansieras via socialförsäkringarna. Det skulle bli stora samordningsvinster med rehabilitering, vård och pensioner i en pott. I dag motverkar faktiskt dessa system delvis varandra. Under den borgerliga regeringen infördes vårdgarantin. Den har mer eller mindre tagits bort eftersom man inte anser sig kunna uppfylla den. Vi hade etableringsfrihet. Vi utnyttjade sjukgymnaster och läkare i den privata vården. Detta har blivit föremål för s.k. återställare. Det här är en billig och effektiv vård. Nu är vården helt monopoliserad till landstingen. Vi förordar en något ökad frihet, så att det även kan bli en konkurrens inom vården. Varsågod herr statsminister!
Fru talman! Fru Lindblad frågar med en anklagande ton och gör sig till tals för att hon vill ha ökade resurser samtidigt som hon företräder ett parti som vill sänka dessa landstingsskatter. Då är det inte oviktigt med en retorisk fråga: Hur ser hon själv på lösningarna? Svaret kom. Detta skall betalas via socialförsäkringarna, precis som om det fanns mer pengar där. Det går kanske att hitta en och annan samordningsvinst. Det är vi inte främmande för. Det vill vi arbeta för. Vi skall ju inte låtsas som att det går att ställa ut löften om nya förmåner och en förbättrad kvalitet utan att samtidigt faktiskt peka på att det kan komma att kosta nya resurser. Vi har sagt att vi har en restriktion. Det blir inte högre skatteuttag. För ett parti som självt hävdar att skatteuttaget skall sänkas blir det, lindrigt uttryckt, en del problem med argumentationen. Det var det som jag försökte påpeka.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till det statsråd som är ansvarigt för jämställdheten, nämligen Jag blev häromdagen kontaktad av landets äldsta mansjour. Den blev tio år förra året. Den finns i Luleå. Under de tio år som mansjouren har verkat har man haft ett statsbidrag på 25 000-30 000 om året. Nu har man fått besked om att det bidrag som man nu har fått är det sista. Jag tycker att kvinnojourerna skall ha det bidrag som de får. De gör ett förtjänstfullt och mycket bra arbete. Jag tycker alltså inte att det här skall ske på bekostnad av de kvinnojourer som finns. Jag vill också säga att i den här mansjouren i Luleå är 10 % kvinnor.
Fru talman! Det är precis som Lennart Klockare säger, att både mansjourerna och kvinnojourerna gör ett väldigt bra arbete. Det är till viss del olika typer av arbeten. Medan mansjourerna riktar in sig på att hjälpa män som kommer i kris, ofta psykisk kris, erbjuder kvinnojourerna ofta ett skydd för kvinnor som blivit utsatta för våld. Den kvinnovåldskommission som har arbetat föreslår att mansjourerna årligen skall få 2 miljoner för sin verksamhet. Det är Socialstyrelsen som beviljar pengarna. Kvinnovåldskommissionens förslag har just varit ute på remiss, och vi sitter nu i regeringen och utvärderar de remissynpunkter som har kommit in. Jag har för avsikt att bevaka frågan och får återkomma.
Fru talman! Jag har en fråga till biståndsministern. Strax efter det att ett femtiotal svenska enskilda organisationer drog i gång den s.k. enprocentskampanjen - det var Lutherhjälpen, Rädda Barnen, Röda korset, Diakonia, Caritas, osv. - fick de en ganska kraftig örfil av biståndsministern när de fick reda på att man skulle göra precis tvärtom och sänka biståndet med miljardbelopp. Just enskilda organisationer har ju en stark förankring bland svenska folket, och många vill se biståndet slussas just genom dem. Jag kommer då till frågan: När man skall göra så här kraftiga nedskärningar i biståndet, kommer statsrådet att lyckas hålla de enskilda organisationerna i en fredad zon, så att de kan fortsätta sitt effektiva biståndsarbete?
Fru talman! Jag har stor respekt för alla de frivilliga organisationer och enskilda människor som engagerar sig för internationell solidaritet. Jag delar inte ut örfilar till dem. Däremot skulle jag vara beredd att göra det till de politiker som har medverkat till Sveriges ekonomiska kris, som har tvingat regeringen att göra nedskärningar också på biståndsområdet. I det arbete som nu pågår skall vi försöka se till att väsentliga verksamheter inte drabbas. Fattiga människor skall inte drabbas, eller dö, som det påstås ibland, utan vi kommer att sätta fattigdomsbekämpning i första hand, och de neddragningar som vi måste göra under det första året kommer i stället att gå ut över mellaninkomstländer. 25 % av våra anslag till bilateralt bistånd går genom svenska enskilda organisationer, och de kommer att uppskattas som hittills i positiv bemärkelse. Huruvida det kommer att ske en justering uppåt eller nedåt kan jag ännu inte svara på, och jag ber att få återkomma, gärna direkt, skriftligt eller muntligt, till Karl-Göran Biörsmark.
Fru talman! Först skulle jag vilja lyfta fram det argument som biståndsministern tar fram, nämligen att det är nedskärningar på biståndet som skall sanera svensk ekonomi. Det är knappast de fattiga folken i uländerna som har förstört svensk ekonomi. Det är ett försåtligt resonemang. Det är vi här hemma i Sverige som skall ta konsekvenserna av detta. Hela enprocentstanken var ju att vi skulle hålla den fredade zonen och sköta ekonomin här hemma, inte att det skulle drabba de allra fattigaste. Jag tar ändå den lilla delen av lillfingret som ett löfte om att biståndsministern skall försöka göra allt för att de enskilda organisationerna skall kunna ha kvar sitt bidrag. Det är de som gör ett gott biståndsarbete och har en stark förankring bland svenska folket. Jag tar det alltså som ett litet löfte.
Fru talman! Jag vill gärna säga till dem som inte har hört det förut, att Sverige har ingen anledning att klä sig i säck och aska. Vi tillhör de tre främsta länderna i världen när det gäller internationell solidaritet, och det kommer vi att fortsätta att göra. Jag kommer just från Beirut och flyktinglägren där, och jag kan säga att Sveriges anseende är mycket högt. Vi är den femte största bidragsgivaren till flyktingverksamhet i världen, och den näst största till UNDP:s verksamhet tillsammans med de nordiska länderna. Det är klart att vi som sitter i regeringen måste ta ett kollektivt ansvar för att rädda Sveriges ekonomi och därigenom också lägga grunden för en hållbar internationell solidaritet. Solidaritet förutsätter soliditet.
Fru talman! Min fråga vill jag ställa till statsrådet Den socialdemokratiska kongressen beslöt att en arbetstidsförkortning är önskvärd och skall genomföras och att arbetstidsförkortningen i första hand skall genomföras avtalsvägen. Regeringen har tidigare tagit initiativ till att parterna träffas och diskuterar arbetsrätt och att parterna träffas och diskuterar lönebildning. Statsrådet har under de senaste dagarna träffat parterna. Min fråga till statsrådet blir: Har frågan om en arbetstidsförkortning lyfts i de här sammanhangen och, om inte, när kommer statsrådet att väcka frågan?
Fru talman! Som Ingrid Burman vet, har regeringen tagit initiativ till diskussioner kring arbetstidsförkortning, nämligen genom att tillsätta den arbetstidskommitté där Ingrid Burman själv sitter med och där parterna är representerade. Ert arbete är inte avslutat ännu, utan ni har t.o.m. fått förlängd tid och kommer att fortsätta till september. Jag utgår från att ni kommer att belysa den här frågan väldigt bra.
Fru talman! Det är helt rätt, som statsrådet säger, att det nu sitter en arbetstidskommitté och tittar över lagstiftningen. Då uppfattar jag statsrådets svar så, att om man inte går fram lagstiftningsvägen - tvärtemot den rekommendation som regeringspartiet har lämnat - kommer statsrådet att ta initiativ till att parterna träffas för att titta på frågan avtalsvägen. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! Både på partikongressen och i tidigare debatter i denna kammare har jag sagt att regeringens utgångspunkt är att frågan om en eventuell arbetstidsförkortning i första hand skall ligga på parterna. Om parterna i kommande avtalsrörelser tar den här frågan på allvar eller inte vet vi inte ännu. Men jag tror att det i sådana fall inte bara kommer att handla om en arbetstidsförkortning. Vi vet också att valet står mellan detta och löneökning eller kanske större satsningar på kompetensutveckling. Jag har inte i dag ambitionen att tala om för människor vilka val man skall göra i de kommande avtalsrörelserna, utan vi har en tro på att parterna själva driver de här frågorna utifrån sina intressen. Vi vill låta dem göra det.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern angående den skamfläck som våldet mot kvinnorna kan betraktas som i ett jämställt samhälle. Det finns ett utbrett våld mot kvinnor, och ändå hävdar vi att vi har ett mycket jämställt samhälle. Det är tillräckligt bekymmersamt att många känner sig oroliga på gator och torg, men ännu mer oroväckande är det att kvinnor känner oro och att många blir slagna i hemmen, av någon som de själva känner väl. Nu har jag tagit del av de remissvar som har kommit in på Kvinnovåldskommissionens förslag, som Ulrica Messing tidigare hänvisade till i en annan debatt. Man kan bli litet chockerad över de remissvar som har kommit in, över de patriarkala svar som har givits av en del remissinstanser. Jag tycker att svaren är bra både på hälso och sjukvårdsområdet och på socialtjänstens område, men när det gäller den rättsliga delen är det ett problem som man vill blunda för. Man vill gömma sig bakom en fasad av ett jämställt samhälle.
Fru talman! Det är en riktig beskrivning som Monica Green ger av problematiken kvinnovåld. Det är ett omfattande och svårt problem att hantera. Kvinnovåldskommissionen har behandlat frågan på olika sätt, och det har skett en remissbehandling. Remissarbetet ligger inte i Justitiedepartementet utan i Socialdepartementet, men vi kommer att ha ett samarbete mellan departementen där vi tar fasta på de förslag från utredningen som kan föra den här frågan vidare. Det är bl.a. frågan om förändringar i brottsbalken när det gäller brott som riktar sig mot kvinnor. Jag vill också peka på att det sitter en annan utredning, som har stor betydelse i sammanhanget, och det är den utredning som har till uppgift att se över samhällets åtgärder när det gäller skydd för brottsoffer över huvud taget. Jag hoppas att det även i den utredningen kommer fram förslag som innebär att vi kan ge ett ökat skydd till utsatta kvinnor.
Fru talman! Eftersom det blir fler olika områden tänker jag fråga: Hur kommer detta att presenteras? Kommer det att bli en samlad proposition, blir det ett rejält grepp över huvud taget, så att man får en helhetssyn när det gäller våldet mot kvinnor, eller kommer det att plottras ut på olika ställen? Det är mina frågor.
Fru talman! Det blir en helhetssyn. Det blir inget plotter. Men hur vi rent lagtekniskt går fram med den här frågan har vi inte tagit ställning till ännu. Jag kan se att det är naturligt att dela upp den efter de kompetensområden som finns inom departementet, även om jag har den uppfattningen att det här är ett område där man egentligen måste samarbeta mycket tätt över departementsgränserna. Det är icke enbart rättsliga frågor, utan det har att göra med hur samhället är organiserat när det gäller möjligheten till hjälp och stöd. Där går det över departementsgränserna. Hur den tekniska formen av de förslag som regeringen kommer med kommer att ha vet jag inte ännu.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialförsäkringsministern. Under de senaste åren har sjukvården och försäkringskassan i landet haft ett stort samarbetsprojekt genom att man avsatt Dagmarpengar och rehabiliteringspengar till att korta köerna, korta sjukskrivningstiderna och öka möjligheterna att komma tillbaka till arbetet. Detta har gett goda resultat. Nu ser jag med oro framåt, eftersom regeringen har aviserat att man kommer att minska summan rehabiliterings och Dagmarpengar till försäkringskassorna. Därmed minskar man också möjligheterna till ett tätt och nära samarbete. Jag vill ställa frågan till socialförsäkringsministern: Vore det inte bättre att man i stället övervägde att använda sig av detta instrument och öka summan till försäkringskassorna?
Fru talman! Frågan om rehabilitering är naturligtvis oerhört väsentlig. Vi har tyvärr tvingats att skära en del i anslaget till rehabilitering och även i Dagmarpengarna i vårbudgeten. Vi vill använda tiden då vi ligger på ett lägre belopp - tanken är att vi sedan skall gå upp till ett högre belopp - till att utvärdera insatserna, bl.a. till att titta på försäkringskassornas köp av rehabiliteringstjänster.
Fru talman! Kan socialförsäkringsministern säga att jag kan se det här svaret som ett bevis för att det här har varit ett viktigt och bra instrument och att regeringen har för avsikt att i framtiden också använda sig av detta instrument när det gäller att korta sjukskrivningstider och se till att människor slipper stå i långa köer?
Fru talman! Avsikten med en utvärdering är naturligtvis att värdera effekter och resultat. Innan vi är klara med det vill jag inte lägga fast fortsättningen. Men naturligtvis är rehabilitering ett mycket värdefullt inslag.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Den gäller de uppgifter som i går kom fram i den danska tidningen Börsen om industrins sammanslutning för att minska möjligheterna till en aktiv miljöpolitik inom EU. Man pekade bl.a. på att olje och kemiindustrin slog sig samman för att sabotera möjligheterna till höjda miljöskatter. Jag läste sedan i en tidning att miljöministern hade kommenterat detta med att hon om så skulle vara fallet ser detta som både allvarligt och fruktansvärt anmärkningsvärt. Vi har ju länge påpekat riskerna med den lobbyistverksamhet som vi vet förekommer inom EU. Jag vill då höra: Vad gör statsministern inför kommande statsministermöte när det gäller att öka öppenheten i den här frågan, och hur kommer statsministern att aktivt bevaka att EU:s miljöprogram kommer att kunna genomföras?
Fru talman! När det gäller det här speciella exemplet har jag helt enkelt för dålig kunskap om det påstådda beteendet. Jag får försöka att svara allmänt på frågan. Först och främst frågan om lobbyister. Ja, det är ett inslag som finns, inte bara i den europeiska politiken. Det finns också i denna förnämliga byggnad av och till. Det där breder ut sig. Det finns anledning att se upp med avarterna, och det finns anledning att inse att ekonomiska resurser här kan spela en politisk roll som inte är synlig. Det är allvarligt, och det finns ingen anledning att underskatta kraften i den processen. Ökad öppenhet och genomlysning är naturligtvis det botemedel som måste användas. Det är en av de frågor som Sverige driver inför regeringskonferensen, precis som vi också naturligtvis sätter miljöfrågorna högt på regeringskonferensen. Men beträffande den första frågan, om lobbyisterna, delar jag Marianne Samuelssons oro. Ökad öppenhet är enda möjligheten. Miljöfrågorna är en fråga för regeringskonferensen och där har Sverige en mycket hög profil.
Fru talman! Ett vällovligt initiativ har tagits inför höstens generalförsamling i FN. Man avser att presentera en resolution som uppmanar världens länder att införa ett nationellt moratorium som förbjuder personminor. Ett resolutionsutkast har redan cirkulerat. Men Sveriges regering vill avvakta ett förberedande möte innan ett svenskt ställningstagande görs. Vad kommer försvarsministern att arbeta för att få in i resolutionsförslaget inför FN:s generalförsamlings möte i höst?
Fru talman! Jag har flera gånger, både i korrespondens med Carina Hägg och i debatten i riksdagens kammare, pekat på att frågan om de svenska personminorna kommer att behandlas i den försvarspolitiska proposition som kommer att läggas fram på riksdagens bord den 20 september. Jag tycker att just riksdagen skall få ta ställning till den frågan. Sedan kommer vi envist att fortsätta att driva det internationella förbudet mot personminor. Även om vi inte nådde det resultat vi hade hoppats på i Genève, kommer vi ändå att fortsätta det arbetet. Glädjande nog har USA också anslutit sig till ett internationellt förbud. Detta betyder inte att inte minfrågan kan komma upp i många andra fora. Carina Hägg har pekat på FN:s generalförsamling. Jag har också mycket tydligt understrukit att jag är glad över det arbete som både Rädda Barnen och Röda korset gör genom sina internationella organisationer. Målet för oss alla måste vara en minfri värld. Då får vi inte tillåta att man fattar beslut som inte leder till en minfri värld, utan som bara är temporära beslut och innebär att man möjligen skall ersätta personminor med andra kanske lika skadliga vapen. För mig har det hela tiden varit fråga om att få en minfri värld, att göra rent hus med personminorna. Då handlar det om det internationella förbudet. Det kan vi arbeta för i många olika sammanhang, både Carina Hägg och jag. FN:s generalförsamling är ett viktigt forum.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. I regeringsförklaringen den 22 mars framhöll statsministern att: "En hög kvalitet i den kommunala verksamheten är grunden för den svenska välfärden - ." Därför skulle också, enligt statsministerns ord i regeringsförklaringen, den kommunala verksamheten i vård, omsorg och skola prioriteras framför bidrag och transfereringar. Här i Stockholms län vill socialdemokraterna genomföra en veritabel slakt på sjukvård. Det är 6 000 Jag skulle mot bakgrund av vad som sades i regeringsförklaringen gärna vilja ha en kommentar från statsministern om hur den här politiken överensstämmer med regeringens intentioner. Jag undrar också om statsministern skulle kunna tänka sig att skicka över ett exemplar av regeringsförklaringen till den socialdemokratiska ledningen i Stockholms läns landsting.
Fru talman! Det är inte så, herr Odenberg, att regeringen styr landstingen. Landstingen har själva att ta ansvar för den här verksamheten. Vi har i en statsfinansiell avvägning sagt, att när det gäller att välja vilka utgifter som är viktigast tycker vi att utgifter för vård, omsorg och skola är viktigare än de som finns i transfereringssystemen. Det är det som skrivningarna handlar om. Sedan vet säkert Odenberg, precis som jag, att den offentliga sektorns ekonomi är ansträngd. Odenberg vet säkert också, precis som jag, att stockholmarna inte har några statsbidrag till sin sjukvård. Det är landstingsskatt alltihop. Han vet säkert också, precis som jag, att det inte finns pengar över i landstingsekonomin för att expandera verksamheten. Så ser problemen ut. De som har att hantera detta gör denna bedömning. Jag har ingen anledning att ompröva den. Jag vill erinra om att Stockholms läns landsting har ungefär 60 000 anställda och att den här reduktionen skall ske under en treårsperiod. Jag har fullt förtroende för den bedömning som görs av dem som har ansvar för verksamheten.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att statsministern inte har ansvar för politiken i Stockholms läns landsting, men det finns heller inte några vattentäta skott. Dagen före valet 1994 höll Ingvar Carlsson torgmöte i Stockholms city. Kampanjledningen på Sveavägen hade då räknat ut att moderat politik i landstinget skulle innebära att 76 tjänster försvann från Södersjukhuset. Vid torgmötet beskrevs det som social nedrustning. Jag har läst i tidningen att statsministern lär besitta vissa pedagogiska talanger som folkbildare. Jag undrar om statsministern skulle kunna utnyttja den talangen för att förklara hur moderat borttagande av 76 tjänster i vården kunde innebära social nedrustning, medan en slakt på 6 000 tjänster i samma sjukvård kan innebära att man prioriterar den kommunala verksamheten i vård och omsorg, som det står i regeringsförklaringen.
Fru talman! Det krävs nog en ganska god pedagog för att Mikael Odenberg skall förstå sambanden. Jag skall göra ett tappert försök. Det handlar ju om att den landstingsledning som nu sitter har, precis som nuvarande regering, fått ärva en situation som är långtifrån ekonomiskt lysande. Den är katastrofal. Vi attackeras dessutom av olika krafter, bl.a. av Mikael Odenbergs parti, som kräver skattesänkningar också i landstinget för att den vägen tillföra fler resurser till landstinget. Det är den moderata bedriften i sammanhanget. Vi tänker ta vårt ansvar för att få de offentliga utgifterna i balans. Jag har i dag här i kammaren lyssnat på alla från höger till vänster som har krävt mer pengar. Det har handlat om sänkta arbetsgivaravgifter, mer pengar till vården, högre insatser i biståndet, mer pengar till mansjourer - jag skulle kunna räkna upp mer. Vi befinner oss inte i det läget i svensk offentlig ekonomi att dessa resurser finns att ta till. Det gäller för kammaren att inse den restriktionen. Det har gällt för Stockholms läns landstings beslutande församling att inse detta. De har tagit sitt ansvar. Jag har respekt för det. Det har inte varit lätta beslut. Jag är säker på att när de så småningom utvärderas kommer man att se att vi trots allt, när vi gjorde avvägningen, föredrog att spara mer pengar i transfereringarna än i vård, omsorg och utbildning. Det var det grova val som regeringsdeklarationen handlade om. Om Mikael Odenberg nu tar till sig detta är det väl uttryck för en pedagogisk framgång. Men jag tvivlar på att det har nått ända fram.

Fru talman! Länge låg Östersjöns vattenspegel i kommunismens skugga. Det gick inte att segla till Baltikums, Polens, Östtysklands eller Sovjetunionens hamnar. Det gick inte att färdas fritt mellan grannländer. Det gick inte att mötas. Vi levde i skilda världar. I dag är det annorlunda. Drömmen om Östersjön som fredens hav kan nu för första gången under 1900 talet bli verklighet. Ryssland och Polen, det förenade Norge, Island och Sverige - alla dessa demokratiska stater kan tillsammans klara uppgiften att på nytt binda samman Östersjöns folk och nationer. En viktig del av denna snabba och spännande förändring var det toppmöte som ägde rum i Visby den 3 och 4 maj. Ledarna för samtliga länder runt Östersjön och de nordiska länderna träffades. Alla regeringscheferna var där, liksom EU-kommissionens ordförande Det var ett synnerligen lyckat möte. Vi kunde manifestera de senaste årens intensifierade samarbete runt Östersjön och lägga grunden till ett fortsatt och fördjupat samarbete. Mötet ledde till två slags resultat. För det första: den politiska dimensionen. För första gången någonsin kunde demokratiskt valda regeringschefer från alla Östersjöländer mötas i en gemensam dialog om problem och möjligheter i vår region. Därutöver gav mötet tillfälle till värdefulla kontakter mellan enskilda länder. För det andra: de konkreta resultaten. En rad sakfrågor avhandlades på det historiska mötet i Visby. närmande. Det är mycket viktigt. Alla länder i regionen står bakom detta. Det känns litet märkligt att vi, när vi diskuterar den svenska EU-politiken och det svenska EU-medlemskapet av och till fortfarande ifrågasätter EU-medlemskapet. När vi ser hur dessa nya demokratier på andra sidan Östersjön längtar dit och hur hett de vill vara med förstår vi den sanna naturen i den europeiska unionen. Den är ett bålverk för fred och demokrati. Det är därför den en gång har byggts. Det är därför det är så viktigt att dessa stater runt Östersjön har vårt fulla stöd att bli fullvärdiga medlemmar i den europeiska unionen. Vi enades om att EU:s partnerskaps och samarbetsavtal med Ryssland skyndsamt bör ratificeras. Vi var överens om att stärka medborgarnas säkerhet och att förbättra samarbetet mellan polis, tull, gränsbevakning, immigrationsmyndigheter och räddningstjänst. Vi pekade på behovet att påskynda gränspassage och tullprocedurer mellan länderna. Vi beslutade att utveckla det mellanfolkliga samarbetet, studentutbytet, samarbetet mellan utbildningsanstalter samt kulturutbytet. Vi har satt som mål att ömsesidigt erkänna universitetsexamina. Vi pekade på behovet av ökat samarbete på energi och kärnsäkerhetsområdena. Detta var ändå inte, fru talman, det viktigaste resultatet av toppmötet. Jag är övertygad om att det viktigaste i det långa loppet ändå var den atmosfär i vilken vi kunde mötas. Det var inga upplästa deklarationer och stela former. Det var ett faktiskt samtal, vilket är ovanligt i internationella sammanhang. Det är en arbetsmetod som alltmer växer fram i den europeiska unionen: avspända, öppna, informella samtal runt ett bord med likaberättigade parter. Den arbetsmetoden togs också in i Visbykonferensen. Den visade sig vara mycket fruktbar. Diskussionerna kom att röra sig om tre huvudämnen. Det första ämnet var EU:s Östersjöpolitik. Visby skall han utveckla sitt förslag och presentera det för EU-toppmötet i Florens i sommar. Det andra ämnet var en diskussion om mellanfolkligt samarbete med den polske premiärministern Under denna punkt diskuterades inte minst det utomordentligt allvarliga problemet med den organiserade brottsligheten runt Östersjön. Regeringscheferna beslutade att utse var sin personlig representant som tillsammans i en aktionsgrupp skall fördjupa samarbetet mot denna form av kriminalitet. Jag har inbjudit dessa representanter till ett första möte här i Stockholm den 13 juni. Min personliga representant är ledamoten i riksdagens justitieutskott Det tredje huvudämnet handlade om ekonomiskt samarbete och utveckling. Det inleddes av Rysslands premiärminister Viktor Tjernomyrdin. Det föregicks av en kort presentation av resultatet av det näringslivsinitiativ, Baltic Sea Business Summit, som hölls i Utöver dessa tre huvudämnen hade vi också en informell middag där bara regeringscheferna var närvarande. Tysklands förbundskansler Kohl inledde en diskussion om Östersjöregionens framtid. Resultatet av denna diskussion vill jag inte precisera just därför att den var helt och hållet informell och oss emellan. Det fattades inga beslut, utan det var ett fritt utbyte av åsikter och faktiskt också, vilket inte minst är viktigt, en möjlighet att lära känna varandra och en möjlighet att stater emellan informellt tala om sådant som det kanske inte talas så ofta om. Det var en mötesplats där stater kunde mötas och diskutera sådant som kanske inte har diskuterats den senaste tiden. Det är viktigt att ha den typen av forum. Fru talman! Den ekonomiska potentialen är oerhört stor i denna del av Europa. De enskilda människor, de företag och branscher, de föreningar och organisationer, kommuner och landsting som vågar satsa på ökat samarbete med våra grannar i öst har väldigt mycket att vinna på sikt. På samma sätt som regeringscheferna beslutade att kontinuerligt och regelbundet träffas gäller för andra aktörer att bredda och fördjupa samarbetet. Nu gäller det att gå vidare på bred front och på olika nivåer med en rad aktiviteter. Som bekant fick jag personligen de andra regeringschefernas uppdrag att tills vidare ansvara för koordineringen av Östersjösamarbetet. Det är ett hedrande och spännande uppdrag. Detaljerna kring hur samordningen mellan länderna skall ordnas är ännu av naturliga skäl inte klara. Jag kan däremot i dag ge riksdagen till känna att ett Statsministerns Östersjöråd kommer att inrättas i statsrådsberedningen. Följande personer skall ingå i det rådet: Direktör Percy Barnevik, den förre danske Boel Flodgren, justitieminister Laila Freivalds, riksdagsledamoten Pär Nuder som kommer att vara Östersjörådets verkställande ledamot samt förre finske justitie och utbildningsministern Christoffer Taxell. Statsministerns Östersjöråd kommer att vara det centrala forumet inom den svenska statsapparaten för samordning och utveckling av den svenska Östersjöpolitiken. Rådet skall kunna initiera debatt och skapa medvetenhet kring behovet av ett närmare samarbete i vår region. Det skall också fungera som referensgrupp i mitt uppdrag att koordinera det mellanstatliga Östersjösamarbetet. Rådet skall naturligtvis också fungera vid sidan av det Östersjöråd som finns, som är formaliserat och som leds av utrikesministrarna i respektive land. Detta råds verksamhet skall i hög grad vara konkret och resultatinriktad och syfta till att intensifiera utbytet över Östersjön. Arbetet kommer att koncentreras till fem huvudområden. 1. Det behövs ett ökat svenskt engagemang inom livsmedelssektorn i andra Östersjöländer. Det kräver i sin tur en ökad samverkan mellan livsmedelsindustrin och staten. 2. Olika länders energisystem behöver knytas samman. Sverige och svenska intressen bör ta ytterligare initiativ på detta område. 3. Fler svenskar behöver lära sig språk - de språk som talas på andra sidan Östersjön. Samtidigt måste Sverige kunna erbjuda fler studenter från andra Östersjöländer att ta del av utbudet från våra universitet och högskolor. 4. De unga demokratiernas infrastruktur måste stärkas. Det gäller inte minst betalningssystemen som i det närmaste måste byggas upp från grunden. Här kan Sverige bidra. 5. Stora steg har tagits för att rädda miljön i och runt Östersjön. Ytterligare initiativ måste emellertid tas som bygger på ett nära samarbete mellan regeringen och det svenska näringslivet. Inom vart och ett av dessa fem områden, livsmedel, energi, utbildning, betalningssystem och miljö, kommer regeringen att presentera konkreta projekt utöver vad som redan sker i dag. Statsministerns Östersjöråd kommer att fungera som ett instrument för ledning, avrapportering och övergripande samordning också av alla övriga Östersjörelaterade aktiviteter i det svenska regeringskansliet. Fru talman! Den som tvivlar på Sveriges möjligheter att spela en viktig och positiv roll i internationella sammanhang borde ha varit med i Visby. Där manifesterades nämligen vår betydelse när vi tar initiativ och driver frågor med all önskvärd tydlighet. Det är min fasta övertygelse att rollen inte hade varit lika påtaglig om Sverige hade stått utanför EU. Visbymötet innebar att EU nu accepterar Östersjösamarbetet som en legitim regional samarbetsform. EU står bakom Östersjösamarbetet. Det gör Östersjösamarbetet starkare, och det stärker också EU. Sverige är berett att ta på sig en ledande roll i Östersjösamarbetet, och jag har känt det angeläget att för riksdagen redovisa vad som framkommit så här långt och regeringens planer för framtiden.

Fru talman! Tack för rapporteringen från mötet och dess innehåll. Jag reagerade inte helt positivt på Statsministerns Östersjöråd, inte därför att jag tycker att det var fel att bilda ett sådant utan utifrån jämställdhetsaspekten. Tidigare har vi fått höra att regeringen alltid prioriterar jämställdheten och alltid skall ha minst en kvinna och en man nominerad till samtliga uppdrag som regeringen skall utse personer till. Här får vi höra att regeringen under statsministern har utsett sitt eget lilla Östersjöråd bestående av män förutom en kvinna. Jag tycker att det var mycket anmärkningsvärt, även om jag kan inse att personerna i fråga är kompetenta på området. Sedan tycker jag att miljödelen har fått en något undanskymd roll där det visserligen sägs att det skall tas fram ett miljöprogram, men när det gällde prioriteringarna hamnade miljön på femte plats. Var det någonting som var symtomatiskt för statsministerns syn på miljön i Östersjösamarbetet?
Fru talman! Det sista var fullkomligt obegripligt. Att man i en uppräkning av fem projekt skulle få för sig att de därmed var turordnade eller rangordnade i betydelse är totalt förvirrat. Detta är fem centrala arbetsprojekt som naturligtvis skall angripas parallellt. Det är att göra billig partipolitik av allt om Miljöpartiet ser detta som att miljöfrågorna skulle nedvärderas. Det är naturligtvis gripet helt ur luften. Jag kan dela kritiken mot sammansättningen av rådet. Visserligen hade Marianne Samuelsson fel. Det är inte en kvinna i rådet. Det är två kvinnor, Laila Freivalds och Boel Flodgren. Sammansättningen har styrts av att vi har velat ha med en fast koppling till EU, och Henning Christophersen har funnits tillgänglig. Vidare har vi velat ha en koppling till Finland och till finsk statsförvaltning och finskt näringsliv. Där har vi lyckats engagera en oerhört intressant och erfaren politiker och näringslivsledare, Christoffer Taxell. Han är svensk folkpartist.
Fru talman! Det var faktiskt inte för att göra partipolitik som jag tog upp detta med miljön. Det var faktiskt för att påpeka regeringens egen prioritering, framför allt när det gällde jämställdheten. Vi måste nog hålla ett vakande öga på statsministern och hans agerande där. Det gäller naturligtvis också frågan om miljön. Jag tyckte att det var fullt riktigt att ställa frågan. Var står miljön i det här sammanhanget? Vilken prioritering gör regeringen? Om vi skall skapa det som statsministern uttryckte i sitt tal som nyvald partiordförande, nämligen ett ekologiskt hållbart samhälle, måste miljöfrågorna upp på dagordningen i ett tidigt skede.
Fru talman! Miljöpartiets kritik blev inte klarare av detta, för att uttrycka sig försiktigt. Jag upplever trots allt att Marianne Samuelsson retirerar något. Då skall inte jag bråka. Jag skall bara konstatera att miljöfrågorna är och förblir ett av de dominerande motiven till varför hela det svenska samhället vill engagera sig i Östersjösamarbetet. Vi delar hav, vi delar luft och vi delar på så sätt gemensamma livsbetingelser. Vi vet att ett direkt arbete från svensk sida i t.ex. Baltikum inte bara hjälper i Baltikum utan också i Sverige. Att inte se att detta är en av utgångspunkterna för arbetet tycker jag är att förblindas av partipolitisk nit. Till rådet har engagerats Stefan Edman, författare och biolog, på grund av sin stora personliga kapacitet och erfarenhet. Han kommer säkert att se till att dessa frågor lyfts fram med full kraft. Jag är glad att han har tagit på sig detta arbete.
Fru talman! Det är riktigt trevligt att någon gång kunna få berömma regeringen, och Göran Perssons insatser. Jag vill gärna börja med att göra det. Jag tror att Göran Persson har ett genuint intresse för ett starkt Östersjösamarbete. Jag tror också att det är väldigt viktigt för Sverige. Egentligen vill jag bara kommentera några saker, och ställa några frågor. För det första gäller det den punkt i samarbetsfrågan som rör energisystem. Vi i Folkpartiet har önskat att ett program för ökad kärnkraftssäkerhet och bättre energihushållning skulle ingå i det kommande energibeslutet. Jag tolkar det faktum att energisystemen ingår som en av de fem punkterna i statsministerns Östersjöråd så att han är fullt beredd att arbeta efter den linjen. Jag tror inte att detta hör till de svåra punkterna. För det andra delar jag statsministerns uppfattning att den ekonomiska potentialen för samarbete mellan Östersjöländerna är väldigt stor. Riksdagen har anslagit medel för just ekonomiskt samarbete av olika slag, bl.a. för att utveckla infrastruktur. Även detta ingick i de fem punkterna. Dessa pengar tar slut 1998. Regeringens företrädare i riksdagen, dvs. socialdemokrater och centerpartister, verkar vara ovilliga att tala om vad som skall hända efter 1998. Jag vill ge statsministern tillfälle att i kammarens protokoll få stadfäst att det är regeringens avsikt att också föreslå sådana omprioriteringar, så att ett ekonomiskt östsamarbete kan fortsätta även efter 1998.
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. Det är bra att Anne Wibble nämner Centerpartiet. Om det är något parti som aktivt har arbetat i framför allt Baltikum, så är det Centerpartiet. Inte minst har den koppling som finns mellan Centerpartiet och jordbrukets intressen tagit sig uttryck i att väldigt många svenska bönder på ett mycket praktiskt sätt har gjort en biståndsinsats i Baltikum. Där finns ett djupt och äkta engagemang. Budgetfrågan i riksdagen får vi lösa när vi kommer så långt. Självfallet vill jag inte försätta mig själv eller detta arbete i en situation där vi står utan resurser. Samtidigt vet fru Wibble att man inte skall lova ut i förtid vad som skall komma i kommande budgetar. Det får bli föremål för normal behandling. Som statsminister vill jag inte föregripa den avvägning som finansministern gör. Det är snarast detta som är grunderna till att regeringen i dag inte ställer ut nya pengar som löfte. Som sagt avser vi att engagera oss, och då kan det behövas resurser. Om jag uttrycker mig så, är det tämligen klart var regeringen står. Energifrågan rymmer kärnsäkerhetsfrågorna, men också en del frågor om fossilbränsle, som är allt annat än attraktivt i ett miljöperspektiv. Det finns behov av en infrastruktur när det gäller exempelvis elförsörjning i regionen. Detta är i allra högsta grad är påkallat som projekt. Det finns stora insatser att göra på energiområdet i hela Östersjöregionen. Om vi skulle gå över på en sådan enkel sak som exempelvis hur man sparar energi, skulle vi också där hitta en mängd goda projekt att lägga ned tid och resurser på. Jag vill inte föregripa samtalen i energiberedningen, utan bara säga att jag inte tror att det som har sagts om kärnsäkerhet på andra sidan Östersjön är partipolitiskt kontroversiellt i Sverige. Vi har anledning att hjälpas åt med detta. Jag sätter också naturligtvis värde på Anne Wibbles berömmande ord. De var särskilt värmande med tanke på att de kommer från en person som inte brukar vara i den positionen annars. Det sätter jag stort värde på. Tack för de orden.
Fru talman! I hela Sverige tycker man att Östersjösamarbetet är positivt och bra, och att det rör sig framåt. Men åtminstone i norra Sverige finns det en stark oro för att i synnerhet samarbetet med Ryssland på kärnsäkerhetsområdet kommer att bli allt för tafatt när det gäller Barentsregionen. I dag kommer rapporter från ryska och svenska forskare där det sägs att risken för att det skall inträffa allvarliga kärnkraftsolyckor, antingen i reaktorer eller i sådana avfallslager som finns i denna region, är upp emot 25 % inom den närmaste tioårsperioden. Kärnkraftsreaktorer och kärnkraftslager rostar. Man har svårt att betala ut löner till bevaknings och driftspersonal. Det finns naturligtvis också en stark oro bland den stora befolkningen i detta område av Ryssland. Detta är ett gigantiskt miljöproblem för hela norra Skandinavien, och även för Bottenviken och Östersjön. Om det inträffar en olycka, och vindarna blåser från fel håll, kan vi effekter motsvarande Tjernobylolyckans. Detta problem måste ägnas betydligt större uppmärksamhet. De ekonomiska insatser som behövs är så stora att jag inte tror att EU ensamt kan göra dem. Resurser från Ryssland, USA och Japan - kanske hela OECD-området - måste sammanfogas med EU:s resurser för att man skall kunna komma i gång med dessa insatser. Min första fråga är: Berördes detta på Östersjömötet? Den andra frågan är: Vilka initiativ är regeringen beredd att ta för att stärka miljöskyddet inom Barentsregionen?
Fru talman! Jag tror att Bengt Hurtig sade någonting som är ganska viktigt att stryka under. Han pekar på att Barentsarbetet inte är någonting som EU ensamt kan klara av. Det är inte så tokigt att vara med i EU. Eller hur, Bengt Hurtig? Det finns faktiskt en del kvaliteter som kan mobiliseras också den vägen. Det som skiljer Barentssamarbetet från Östersjösamarbetet är att när Barentsrådet bildades var Sverige inte medlem i EU. Norge var det inte då, och är det inte heller nu. Finland var inte heller medlem. EU spelade ingen roll i det sammanhanget. När vi nu träffas i Östersjösamarbetet, i Visby, är EU med. I Florens skall nu ett Östersjöinitiativ lanseras. Självfallet har vi allt intresse i världen av att successivt också omfatta Barentsområdet och de problem som finns där. Barentssamarbetet och Barentsarbetet var också uppe i samtalen på mötet i Visby. Men i första hand diskuterades det som rör den baltiska dimensionen. Det finns ingen målkonflikt här emellan. Det finns rimligen inte heller någon dragkamp om resurser. Det ena får inte förskjuta det andra. Jag har vid flera tillfällen fört samtal med Gro Harlem Brundtland om detta. Fru Brundtland har som norsk statsminister ett direkt inflytande över det Barentsråd som finns i dag, och där Norge spelar en pådrivande roll. Norge spelar en pådrivande roll i det arbetet, på samma sätt som Sverige spelar en pådrivande roll i Östersjösamarbetet. Vi har anledning att hjälpas åt, att samla våra resurser och mobilisera framför allt EU:s resurser både kring Östersjön och i Barentsområdet för att därigenom få en möjlighet att gå vidare internationellt och att mobilisera ytterligare resurser. Det finns ingen anledning att sätta Barentsarbetet emot Östersjöarbetet. Båda är lika viktiga och lika dramatiska understrykande risken med åldrande kärnkraft. Mot den bakgrunden tycker jag också att Visbymötet platsar i detta sammanhang.
Fru talman! Såvitt jag förstår nämndes inte miljöproblemen i Barentsområdet på Östersjökonferensen. Så tolkar jag svaret. Men jag hoppas att man så snart som möjligt kommer att ta initiativ som visar att man tänker driva på miljöarbetet inom Barentsregionen. Samarbetet i Barentsregionen går inte att överlåta till den privata företagsamheten i Europa. Då kan det bli precis tvärtom - att miljön i stället tar skada av den exploateringsverksamhet som de avser att dra i gång där.
Fru talman! Det är märkligt! Jag sade ju i klartext att vi också diskuterade Barents. Det var långtifrån huvudämnet för mötet, men självfallet berördes det. Bengt Hurtig och jag får nog göra vad vi kan för att mobilisera offentligt kapital för att hantera situationen i Barents, men också på andra ställen runt omkring i vår region. I detta sammanhang kommer vi nu att ha mycket större möjligheter, när vi har tillgång till EU:s samlade resurser. Också i det här perspektivet finns det anledning att fundera över vikten av ett

Fru talman! Jag vill gratulera statsministern till det av allt att döma goda resultatet av mötet. Som statministern själv sade, är det viktigt att statscheferna för länderna runt Östersjön kan sitta ned och prata med varandra och på det sättet komma överens om sådant som är viktigt. Jag vill fråga på vilket sätt miljöfrågorna togs upp vid detta möte. Om jag inte har fel, var det meningen att miljöministrarna skulle ha träffats och förberett vissa saker före statsministrarnas möte. Detta blev av olika skäl inte av, utan de kommer att mötas senare, tror jag. Men det är oerhört viktigt att vi hos de olika statscheferna planterar de synpunkter och uppfattningar vi har om Östersjöns betydelse, både för oss och för dem. Vi måste också ta upp vad som måste göras för att man skall kunna få en fungerande ekologisk balans.
Fru talman! Det är riktigt som Lennart Brunander sade. Miljöministrarna kommer att mötas och diskutera ett Agenda 21-initiativ för regionen. Vi har ibland i Sverige en tendens att anse att det bara är vi som begriper oss på miljöpolitik och är miljöengagerade. Det är inte riktigt sant. De politiker jag möter ifrån Baltikum är, oavsett partifärg, djupt engagerade i miljöfrågan. Politiker jag möter ifrån Polen är också djupt engagerade. De sitter ju i samhällen som till följd av fattigdomsproblem inte alltid har samma politiska tryck i miljöfrågan som vi har. Vi har ju ibland råd att välja direkt. Det är ingen tvekan om att miljön kommer att vara en dominerande samarbetsfråga. Vi är inte mer ärligt engagerade än andra. Vi har däremot en annan ekonomisk situation än andra och kan kanske ställa större resurser till förfogande. Men engagemanget har vi gemensamt. Det är lika smärtsamt för en balt att se det förorenade vattnet nå havet som det är för en svensk att inse att det så småningom sköljs upp vid exempelvis de sörmländska kusterna. Vi äger det tillsammans, och engagemanget kommer att växa. Det är jag övertygad om.
Fru talman! Jag vill tacka för den information vi har fått. Den har varit oerhört intressant och stimulerande. Den fråga som jag vill ta upp kan kanske verka något udda. Det är alldeles utmärkt att alla grupper i samhället blir inblandade: kommuner, näringsliv, organisationer, ungdomar - alla. Vi möter dock en grupp som efterlyser praktiskt och handgripligt engagemang från oss, från riksdagsgruppen. De saknar möjligheter att komma åt information och annat, och de litar kanske inte helt och fullt på sina regeringar och myndigheter, som vi av tradition är vana att kunna göra. De vill alltså att vi praktiskt skall delta i arbetet, komma över och informera parlamenten om hur man jobbar praktiskt med att få till stånd en lagstiftning och hur man får fram information. Nu kan statsministern säga att riksdagen själv kan besluta om riksdagsledamöternas möjligheter att arbeta. Det är givetvis sant. Det är dock inte helt lätt och tar tid. Jag vill därför fråga om statsministern är beredd att se till att även vi riksdagsledamöter får möjlighet att svara positivt på alla de förfrågningar vi får om att delta i arbetet i Östersjöområdet.
Fru talman! Jag svarar gärna ja på en sådan fråga, men egentligen gav Inga-Britt Johansson själv svaret. Det är rimligen riksdagen själv som skall hantera formerna för riksdagsledamöternas engagemang. Jag tror helt enkelt inte att det går att hålla riksdagsledamöterna borta från det här. Det är så lockande. Jag tror att alla som sitter i kammaren inser den politiska kraften i detta, och då vill man vara med. Ni kommer att få vänner i Polens parlament, i S:t Petersburgs kommunfullmäktige eller i Litauens regering. Den typen av relationer kommer att växa fram. Självfallet förfogar riksdagen över sina egna resurser för utländskt engagemang och utländsk besöksverksamhet. Jag kan inte se annat än att detta borde vara något som riksdagen själv rimligen borde kunna lösa. Riksdagsledamöterna är i allra högsta grad välkomna.
Fru talman! När det finns delprojekt där de respektive parlamenten önskar vår medverkan, skulle statsministern då kunna hjälpa oss att delta, intill dess att vi har lyckats lösa dessa frågor inom riksdagen?
Fru talman! Jag har i princip ingen möjlighet att svara nej på en sådan fråga. Det skulle vara bisarrt. Frågan är bara hur det skall lösas praktiskt. Jag tror nog trots allt att riksdagsdirektör Grenfors i större utsträckning än statsministern praktiskt och snabbt kan lösa problemet. Skulle han gå bet, lovar jag att stå som en sista utpost.
Fru talman! Även jag skall börja med att tacka och gratulera statministern till den fina insats som gjordes i Visby. Det är fantastiskt härligt att höra statsministern beskriva arbetsformerna, att man sitter och samtalar runt bord, tar upp frågor som skall diskuteras och problem som skall lösas och att man har en ambition att göra det gemensamt. Statsministern underströk också tydligt Sveriges betydelse i internationella sammanhang. Det är den stora kraften som kommit av Visbymötet. Man kan då fråga sig hur vi skall använda oss av den kraften. Jag tycker det vore intressant att utveckla Bengt Hurtigs fråga. Östersjön har ju inte bara avrinningsområden från de nära balitska staterna och Ryssland, utan också från ett stort område som vi aldrig tidigare haft tillgång till. Det öppnas nu för oss, och vi får vara med och utveckla ett hållbart ekologiskt samhälle genom att också tala om hela Murmanskområdet och Barentsregionen. Med anledning av statministerns inledning och av de svar som givits här i dag vill jag ställa en fråga till statsministern. I ett sådant här råd har man ju tillgång till representanter för alla länder som finns i regionen. Finns det då inte möjlighet att lyfta fram frågorna som gäller Murmansk, Barents och hela det arktiska området, som ju har stor betydelse för om vi skall kunna klara av miljöproblemen i hela den östeuropeiska delen?
Fru talman! Visst finns möjligheterna, om vi tycker att det är lämpligt och riktigt att göra det. Det är inte svårt att beskriva hur det skall kopplas ihop. Vi skall komma ihåg att det redan pågår ett Barentssamarbete där Norge är mycket djupt engagerat och har tagit på sig uppgiften att samordna och koordinera insatserna, och vi skall inte springa i vägen för varandra. Detta går säkert att lösa. Både Sverige och Norge är engagerade på båda ställena. Jag har inget som helst emot att det kopplas ihop. Det hänger naturligt ihop.
Fru talman! Jag tackar för det beskedet. Jag vill ändå i detta sammanhang passa på att vädja att man lyfter upp dessa frågor på bordet i diskussionerna. När det gäller Barentsregionen, Murmansk, och hela det Arktiska samarbetet har inte de frågorna haft en så hög status i den diskussion som vi ändå har haft i det svenska parlamentet. Jag ställer nu min förhoppning till statsministern att den här frågan kommer upp på bordet igen.
Fru talman! Det är sant att Barentsfrågorna inte har varit så dominerande i debatten och så uppmärksammade som Östersjöinitiativet har varit. Det innebär inte att det är mindre viktigt. Låt oss gemensamt fundera på hur det skall kopplas ihop. Låt oss inse att just därför att vi nu har tillgång till de samlade resurser som finns i EU kan vi göra saker som vi förut inte trodde vara möjligt. Det är inte oviktigt som en illustration till medlemskapets betydelse.
Fru talman! Även jag vill tacka statsministern för ett gott initiativ och för en bra redovisning. Jag är medveten om att en sådan relativ kort redovisning inte kan rymma allt. Vad jag är intresserad av just nu är hur kommuner och landsting inom ramen för dessa projekt kan fortsätta sitt positiva arbete med utvecklingen och samarbetet runt Östersjön.
Fru talman! Det är en av de saker som kanske inte behöver så mycket av statligt stöd, eftersom det växer underifrån med en våldsam kraft just därför att många är så glada över att möjligheterna öppnas. Krister Örnfjäder känner situationen i sin valkrets. Där man har kust vänder man sig naturligt mot exempelvis de baltiska staterna och Polen. Om Krister Örnfjäder skulle räkna de initiativ som har tagits exempelvis i Västervik med omnejd för att bygga ut dessa kontakter blir det en mycket imponerande uppräkning. Det gäller inte bara Västervik. Det sker också i inlandet och runt omkring i Sverige. Den processen skall vi ge bästa möjliga förutsättning inte genom att ge statsbidrag och göra den typen av insatser utan genom att bidra i kampen mot den organiserade brottsligheten. Är det någonting som vanligt folk är ängsligt för är det just rapporterna som kommer om organiserad brottslighet i exempelvis Polen, S:t Petersburgsområdet eller i Baltikum. Det gör att man är rädd för att åka dit. Kampen mot den organiserade brottsligheten blev därför ett av de uttryck som denna konferens tog sig när vi ville underlätta det mellanfolkliga samarbetet. När Polens premiärminister Cimoscewicz hade gått igenom det mellanfolkliga samarbetet slutade statsministrarnas och premiärministrarnas resonemang i att vi inte kan riskera att våra medborgare inte kan känna sig säkra. Den ekonomiska och den organiserade brottsligheten växer med våldsam kraft och fart. Vi ligger hela tiden efter. Skall mellanfolkligt utbyte kunna utvecklas måste vi klara av den här saken. Så togs initiativet att direkt med personliga representanter från statsministrarna få igång ett aktionsprogram mot den organiserade brottsligheten. Utarbetandet av det programmet börjar nu vid ett första sammanträde i Stockholm den 13 juni där Sverige står värd. Det är ett initiativ som jag tycker är meningsfullt att vi arbetar med på vår nivå. Sedan kommer det andra att växa av egen kraft, eftersom det är så rätt.
Fru talman! Också jag vill verkligen tacka Göran Persson för hans personliga engagemang i dessa frågor. Jag hör till dem som själv är väldigt engagerad, och det har jag varit under många år. Genom statsministerns så tydliga och engagerade hållning i den här frågan har vi äntligen kommit dithän att vi fått en bred insikt över allt i Sverige om vilken potential och vilka möjligheter som ligger i Östersjöregionen. Det vi talar om är Europas nya tillväxtområde. Jag vill också vittna om att det finns ett utomordentligt starkt engagemang runt om i landet. I den del av Sverige som jag kommer ifrån ser vi dagligen exempel på det. Det handlar om kommuner, företag, organisationer och enskilda människor som gör insatser. Jag är en ganska praktisk person. Många gånger finns det fler idéer, projekt, uppslag och vilja att göra någonting än vad det finns resurser för att genomföra allt det goda man vill göra.

Jag tror - och jag är övertygad om att också statsministern inser det - att det behövs för att vi skall få ordentlig fart på detta samarbete.
Fru talman! Jag tar till mig vad Yvonne Sandberg Fries säger. Hon har själv ett omfattande engagemang i den här frågan. Den aspekt hon reser finns anledning att beakta. Vi får se upp med den saken.

Fru talman! Som miljöpartist har jag en vision om den informella sektorn. Jag tänker mig ett samhälle där det finns plats för alla och där alla verkligen kan hjälpa till efter bästa förmåga. I dag ser inte Sverige ut så. Ideella och allmännyttiga organisationer kämpar i motvind och i en ekonomisk snålblåst där de som vi borde värna mest om är de som drabbas hårdast. Solidariteten känns mycket avlägsen när arbetshandikappade, långtidssjuka och andra som eventuellt kan behöva en liten extra skjuts från statens sida för att kunna tillförsäkra sig en sysselsättning är de som sägs upp. Var finns tryggheten i dag när ersättningsnivåer förändras och försämras snabbare än människor hinner med att uppfatta? Är det en lönebidragsanställning statligt finansierad till 100 %, 90 %, 80 % eller kanske till 75 %? Vad som verkligen är sant är att det bakom varje siffra döljer sig ett antal människor som på grund av just denna neddragning blev av med sitt arbete. För mig står det helt klart att i dagens ekonomiska och politiska klimat måste ett annat system byggas. Endast i en samverkansmodell med stark lokal förankring med samlade ekonomiska medel och med en given plats för de allmännyttiga organisationerna kan vi skapa en någorlunda beständig trygghet för arbetshandikappade, långtidssjukskrivna och andra. Fru talman! Att hitta sin plats i tillvaron är oerhört viktigt. Om en arbetshandikappad person har hittat en anställning där han eller hon är behövd och användbar måste staten ta ansvar för att anställningen inte upphör. Det handlar i många av de arbetshandikappades fall om att rätt person till sist hittat till rätt plats. Jag är övertygad om att jag har utskottet med mig när jag hävdar att rätt plats för en människa inte är förtidspensionering bara därför att lönebidragsanställningen står på spel. Det talas så vitt och brett i dag om att vi skall hjälpa till att göra passiva pengar till aktiva. Det är i precis vad jag konkret menar i det här fallet. Låt oss se om vi kan trygga anställningar med lönebidrag lokalt genom ett utvidgat och förstärkt samverkansprojekt. Vi måste kunna lämna över ansvaret till kommunerna och låta dem ta en helhetsgrepp över försäkringskassa, arbetsförmedling, primär sjukvård och socialtjänst. Det är där det finns kompetens nog att hitta litet ovanliga, kreativa och oväntade lösningar. Vi här i riksdagen kan av förklarliga skäl inte, hur gärna vi än skulle vilja det, ha samma överblick, men visst anser Miljöpartiet att arbetsmarknadsutskottets initiativ är lovvärt och nödvändigt. Jag yrkar givetvis bifall till utskottsinitiativet. Men, fru talman, det är en tillfällig lösning, litet av lappande och lagande, som förhoppningsvis klarar situationen under hela 1996 Jag vill slutligen säga att det måste till mer, att vi måste börja tänka på ett helt nytt sätt. Fru talman! Ta t.ex. lilla Forshaga kommun i Värmland! Där har kommunen, socialförvaltningen och AMI i samverkan ordnat med 21 lönebidragsanställningar i ett kommunalt projekt. Den del av lönekostnaden som inte täcks av statliga medel betalas av socialförvaltningen, eftersom de som ges dessa anställningar först och främst är socialmedicinskt handikappade, för vilka kommunen annars har ett stort ekonomiskt ansvar. Kommunerna kan och vill, om det bara ges en vettig och ärlig möjlighet till nytänkande. Fru talman! Från Miljöpartiets sida önskar vi att den utlovade utredningen om offentligt stöd till arbetshandikappade också tar hänsyn till de lösningar som vi föreslår. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.
Fru talman! Jag håller med Barbro Johansson om att det är viktigt med samverkan. Såvitt jag förstår av Barbro Johanssons synpunkter när hon talar om samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen gäller det till en del de förslag som har kommit från Arbetsmarknadspolitiska kommittén. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi får fram de olika förslagen. Men det som jag tänkte höra litet grand med Barbro Johansson om rör hennes uttalande att det är viktigt att vi har arbetsplatser åt handikappade inom organisationer, i kommuner och i samverkan med kommuner. Vad jag skulle vilja peka på som viktigt är att vi skall ha arbetsplatser för handikappade över hela arbetsmarknaden. Det är viktigt att den som är arbetshandikappad har möjlighet att välja arbetsplats också inom privata företag, inom kommuner, i landsting, i näringslivet - överallt. Man skall inte som förr i tiden enbart vara hänvisad till organisationer. Jag tror att det skulle innebära en tillbakagång. Jag undrar hur Barbro Johansson ser på den frågan.
Fru talman! Jag håller med om att vi skall ha arbetshandikappade över hela arbetsfältet. Men jag talade också om att vi genom utskottsinitiativet får ett tillskott i de ideella organisationerna för att lösa de första problemen. Jag håller med Sonja Fransson om att det är så vi skall arbeta. Mer kan jag inte säga.

Fru talman! Anledningen till dagens betänkande är att riksdagen återigen måste korrigera regeringen och Arbetsmarknadsdepartementet. Det visar sig ju att regeringen Perssons byte av ministrar i Arbetsmarknadsdepartementet i det avseendet inte har lett till någon förändring. Riksdagen har tidigare gång på gång gjort förändringar i de propositioner som har lagts fram. I det här fallet handlar det om ett rent utskottsinitiativ. När lönebidragsfrågan senast behandlades i riksdagen i slutet av 1995 reserverade vi kristdemokrater oss för att en särlösning skulle genomföras för ideella organisationer. Jag vill citera ur vår reservation: "Ideella organisationer har börjat säga upp lönebidragsanställd personal. Särskilt allvarlig är situationen i handikapporganisationerna. Faran är överhängande att de som sägs upp kommer att bli passiva bidragsmottagare. Detta strider mot den uppfattning som utskottet gett uttryck för, nämligen att arbetslinjen skall hävdas och att förtidspensioneringar skall undvikas." Vidare skrev vi i reservationen att det fanns skäl för riksdagen att ompröva ställningstagandet när det gällde bidragsnivån. Framför allt borde ideella organisationer undantas från en sänkning. Fru talman! Sedan dess har vi kristdemokrater fortsatt med att i riksdagen driva frågan om en omprövning av sänkningen av lönebidragsnivån, framför allt för ideella organisationer där varsel och uppsägningar ökat i omfattning. Ansvarig minister, arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, sade i kammardebatter här den 28 mars och den 18 april att det inte fanns pengar till en särlösning där ideella organisationer skulle undantas från sänkningen. I det läget har riksdagens arbetsmarknadsutskott tagit ett initiativ för att lindra effekterna av de varsel och uppsägningar som nu finns. Detta initiativ ligger i linje med vad vi kristdemokrater har sagt om att en särlösning tillskapas för de ideella organisationerna. Det är bra att det här initiativet nu kommer. Tillfälligt gör det att man någorlunda klarar situationen det här året. Riksdagens kommande beslut blir en kraftig anmärkning mot regeringen och arbetsmarknadsministerns sätt att hantera frågan. Fru talman! Från Kristdemokraternas sida vill jag peka på två punkter där vi tycker att man skulle ha kunnat gå litet längre. För det första - jag hade hoppats att utskottet skulle ställa sig bakom detta, men så blev det inte - handlar det om att vi redan i det här skedet skulle besluta om ett återställande av § 17 a i lönebidragsförordningen. Det skulle innebära att man vid omförhandling av lönebidragsnivån tog hänsyn till om det fanns en påtaglig risk när det gäller den anställdes möjligheter att få behålla sin anställning. Det här avskaffade ju regeringen, vilket har försvårat situationen för många arbetshandikappade. För det andra skulle utskottet redan nu ha slagit fast att en långsiktig lösning för lönebidragsanställda måste innebära fortsatta möjligheter till anställning i nuvarande form och med nuvarande lönebidragsnivå hos de ideella organisationerna; detta för att få en permanent lösning. Nu blev det inte så, men vi har löst detta för innevarande år, 1996. Vi får nöja oss med det tills vidare. Vi kristdemokrater kommer också fortsättningsvis att driva de här kraven. Vi återkommer närmast i samband med behandlingen av Allra sist, fru talman, vill jag understryka en sak som flera talare tidigare har tagit upp. Det gäller vad utskottet säger om offentliga arbetsplatser och om deras ansvar för de arbetshandikappade. Jag utgår från att dessa offentliga arbetsplatser och institutioner tar del av detta betänkande och av den debatt som varit här liksom att regeringen noga följer vad som händer på nämnda arbetsplatser när det gäller arbetshandikappade.
Fru talman! Dan Ericsson säger att han och kds skulle vilja gå längre och bl.a. besluta om ett återinförande av § 17 a. Men, Dan Ericsson, § 17 a är ju en av de paragrafer som gjort att organisationer och föreningar inte har haft möjlighet att anpassa sig till just de regler som gäller i fråga om flexibelt lönebidrag. Arbetsförmedlingen har inte kunnat förhandla om och se till att det för just de här människorna under en högkonjunktur med många jobb fanns möjligheter till jobb på andra ställen samt möjligheter för organisationerna att ta in en som är gravt handikappad, för vilken man kan få ett högt bidrag. Detta är en av anledningarna till att nämnda förändring inte har kunnat ske. I stället sker den nu, och det är mycket olyckligt, i en lågkonjunktur. Därför är man oroad i utskottet. Det är ju svårt att just nu få ett annat arbete. Om det hade varit öppet på marknaden i övrigt skulle många av de här människorna ha fått en möjlighet till arbete på den öppna marknaden med ett lägre lönebidrag. Fortfarande är det vår principiella åsikt att lönebidrag är ett individuellt stöd till en enskild handikappad - inte ett föreningsbidrag.
Fru talman! § 17a skulle ha kunnat förhindra att det trots det initiativ vi nu tar ändå kommer att ske en del uppsägningar. Det beror på att det finns grupper som inte omfattas av initiativet. Just ideella organisationer har stora ekonomiska problem att hantera. Så är verkligheten. Som Sonja Fransson snuddade vid är verkligheten dessutom den att det för dessa grupper inte finns någon arbetsmarknad att gå till om man blir uppsagd. Det är i stället ett sätt att fylla på arbetslöshetskön. Under den senaste veckan hamnade 3 000 nya människor där. Varför skall vi då också ställa arbetshandikappade personer där? Det kan kanske undvikas om vi har en helhetssyn på detta. Jag är övertygad, fru talman, om att verkligheten kommer att tvinga regeringen och majoriteten att tänka om också på denna punkt.
Fru talman! Vi har inte delade åsikter när det gäller den nuvarande lågkonjunkturen och svårigheterna att få nya arbeten. Det är riktigt. Det är därför vi för närvarande också är med på ett utskottsinitiativ. Men framtiden får, genom den utredning som pågår, utvisa vad som kommer att hända med organisationerna. Alla organisationer är inte fattiga, Dan Ericsson. En del är det. Handikapporganisationerna är som regel det. Men vi kan fortfarande tänka oss att i stället se över föreningsbidrag. Det kan ju finnas andra som kan gå in och stötta föreningarna. Det behöver inte bara ske via lönebidrag. Lönebidraget är individuellt och inte ett organisationsstöd.

Fru talman! Alla organisationer är inte fattiga. Men dess värre är det så att om man inte kan bära den ekonomiska delen därför att kostnaderna ökar vid en omförhandling, så kommer det att innebära varsel och uppsägningar. Så är verkligheten. Därför tror jag att regeringen och majoriteten kommer att göra en omprövning också på den här punkten. I utskottsbetänkandet föreslogs antagande av lag om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en internationell övervakningskommitté. Eftersom den uppgift som överläts innefattade myndighetsutövning krävdes att riksdagens beslut fattades antingen genom att minst tre fjärdedelar av de röstande förenade sig om beslutet eller i den ordning som gällde för stiftande av grundlag. Av förslaget framgick att lagen önskades bli antagen i ett enda beslut. Beslut fattades genom omröstning med rösträkning.